Herr talman! Motion 1980/81:1115 behandlar sekretessen i vapenfriärenden. Enligt motionärernas uppfattning tolkar vapenfrinämnden 7 kap. 12 §i sekretesslagen alltför mjukt när det gäller politisk åskådning. I en PM; utarbetad inom vapenfrinämnden och daterad den 13 november 1980, sägs bl.a. att man i allmänhet får avstå från att sekretessbelägga uppgifter om politisk åskådning. Motiveringen tycks vara att det i många fall leder till att utredningen i dess helhet skulle bli hemlig. Från denna utgångspunkt är det bra att utskottet i sin skrivning slagit fast att politiska åsikter kan vara särskilt integritetskänsliga. Utskottet framhåller också att uppgifter i vapenfriärenden om sökandens politiska åsikter bör vara hemliga och att detta måste gälla inte bara när den politiska uppfattningen direkt dokumenteras utan också när den kan utläsas indirekt via andra åsiktsyttringar. Därmed är, herr talman, motionärernas syften tillgodosedda, och jag kan yrka bifall till vad utskottet har anfört på denna punkt.

Herr talman! Nästan varje dag slås vi av de tilltagande våldstendenserna i samhället. Alltför ofta får vi också läsa i tidningarna om att vapenstölder har begåtts, och vi är naturligtvis oroliga för vad detta kan föra med sig. Det är bakgrunden till den motion som från moderat håll har väckts av Björn Körlof och Bertil Lidgard, i vilken man hemställt om sekretess för vapenregister. Det kan inte vara rimligt att man underlättar för dem som vill begå vapenstölder genom att helt öppet möjliggöra för dem att ta reda på var någonstans det finns vapen att stjäla. Utskottet har behandlat motionen mycket seriöst och har bl.a. remitterat frågan till rikspolisstyrelsen, som har tillstyrkt att sekretessregler för vapenregister införs. Majoriteten i utskottet har emellertid inte velat gå så långt. Man säger att frågan lämpligen kan övervägas i anslutning till departementsbehandlingen av BRÅ-gruppens förslag. Som konstitutionsutskottets ordförande Olle Svensson sade är det här fråga om att utskottet inte vill göra något uttalande om en bestämd viljeinriktning. Representanterna för moderaterna, centerpartiet och folkpartiet har reserverat sig mot detta.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
Herr talman! Jag vill bara helt kortfattat erinra om vad jag sade i mitt tidigare anförande. Det rör sig här om att införa sekretess inom ett område som inte tidigare har varit sekretessbelagt. Vi har då tyckt att man inte skall ange någon viljeinriktning. Vi har ingenting emot att frågan bereds ytterligare, men på nuvarande stadium bör man enligt utskottets uppfattning prioritera öppenhet.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har ägnat den trista novembermånaden åt en intensiv motionsslakt, som berört stora och väsentliga områden av samhällslivet. Om jag räknat rätt har en majoritet inom utskottet hittills, inberäknat det nu föreliggande betänkandet om riksdagens arbetsformer, låt vara med växlande motiveringar, avstyrkt 37 motioner. Mot detta står 25 reservationer och 16 särskilda yttranden.

Men, herr talman, det finns i detta betänkande ett annat särskilt yttrande, avgivet av konstitutionsutskottets moderata ledamöter, från vilket jag måste rycka den tystnadens slöja som alltför ofta omgärdar sådana meningsyttringar, vilka därför i allmänhet endast blir lästa och kända av de ambitiösa flickorna på korrekturet. Väl medvetna om att makten, och med den äran och härligheten, i detta hus tillkommer Er, herr talman, och Er allena — låt vara att den i vissa fall skall utövas i samråd med de vice talmännen — har vi inför riksdagens förestående återflyttning till Helgeandsholmen likväl tillåtit oss att i vår egenskap av valda ombud för Sveriges folk till talmannen i denna form förmedla några synpunkter på riksmötets högtidliga öppnande. Dessa synpunkter är långtifrån originella — andra har framfört liknande före oss — men vi tror att de är djupt rotade hos den svenska allmoge ur vilken vi är framsprungna och vilken vi här företräder. Vi har alla uppskattat talmannens strävan att låta riksmötena inledas med skönsång och strängaspel för att för stunden fördriva de tunga tankar som medvetandet om statsverkets nuvarande bedrövliga tillstånd och omättliga behov väcker hos de eftersinnande. Det är oss också en glädje att få se konungen och det kungliga huset mitt ibland oss, även om placeringen av å ena sidan våra höga gäster och er själv, herr talman, och å den andra musikanterna gjort ett något bakvänt intryck, om uttrycket tillåtes.

Den nuvarande författningen har i princip givit riksdagen en starkare ställning i förhållande till regeringen, men kvar står att kungen är rikets statschef, välgörande fri från politiska bindningar i dagens frågor men i sin person förkroppsligande detta gamla rikes hävdvunna och obrutna självständighet och självbestämmande. Under tidigare år ägde riksmötets öppnande rum vid en tidpunkt, då regeringen kunde formulera sitt arbetsprogram genom trontalet och statsverkspropositionen. Numera har sambandet med budgetpropositionen upphört, och regeringsformens stadganden leder till att det efter ett val kan vara en avgående, och icke en tillträdande, statsminister som möter den nya riksdagen. En sådan situation gör det naturligtvis svårare att ge öppnandet ett programmatiskt innehåll. Det borde likväl inte vara omöjligt för talmannen, som riksdagens främste talesman, att ge akten ett sakligt 63 innehåll, som för den svenska allmänheten — och för representanterna för andra nationer — kunde markera riksdagens konstitutionella uppgifter och kanske också ge uttryck för några av de känslor och förväntningar som vid varje särskild tidpunkt möjligen kan vara gemensamma för dem som här företräder Sveriges folk. I det fall då regeringsskifte inte är aktuellt vid tidpunkten för riksmötets öppnande är det också naturligt att statsministern här redogör för regeringens närmaste uppgifter och planer. Vi tror att det är önskvärt att riksdagsöppnandet har ett reellt innehåll och inte huvudsakligen har karaktär av konsert.

Herr talman! För ett antal år sedan oroade sig visst somliga för att den dåvarande politiska situationen skulle inbjuda till en ”tystnadens konformism” eller ”konformismens tystnad” — vilketdera det nu var. Den oron var obefogad, men jag måste bekänna att jag här i riksdagen understundom förnimmer en annan ”konformismens tystnad”, nämligen den att man är ovillig att tänka om och känner sig säkrare om man utan att ifrågasätta följer med strömmen. Vad jag här fört fram behöver dess bättre inte underkastas beskedet från en voteringsmaskin, som summerar uppfattningarna också från ett antal ledamöter som av olika skäl inte har lyssnat på vad som blivit sagt. Makten över oss alla, och över riksmötenas öppnande, ligger som vi vet hos talmannen. En enkel riksdagsman, ja, även ganska många riksdagsmän tillhopa, väger lätt mot honom. Det är därför till herr talmannens med varm mänsklig känsla och lyhördhet för historiens vingslag förenade konstitutionella kreativitet som vi ställer våra förhoppningar, ja, rent av sätter vår lit. Efter att ha uppehållit mig vid de framtida riksmötenas begynnelse skall jag nu till sist, herr talman, också beröra den reservation, som konstitutionsutskottets moderater avgivit beträffande offentliga utskottsutfrågningar. Den offentliga debatten i vårt land har på senare år, inte minst genom televisionens förmedling, blivit allt livligare. Ivriga journalister förskaffar sig på skilda sätt, ofta under direkt medverkan av de politiska förgrundsfigu rerna själva, snabba möjligheter att utfråga eller t.o.m. ”grilla” personer, Nr 49 som bär ansvar eller anses speciellt väl informerade i aktuella samhällsfrå Tisdagen den gor. 14 december 1982 I den stora demokratin i väster har allmänheten också möjlighet att på sådant sätt följa inträngande offentliga utfrågningar, som äger rum i = Vissa frågor rökongressens utskott. De som leder sådana utfrågningar har för denna uppgift rande riksdagens — i motsats till den svenska televisionens förhörsledare — ett medborgerligt arbetsformer mandat. I Sveriges riksdag förekommer — jag skulle tro i ökande utsträckning — också utfrågningar, fast bakom utskottens stängda dörrar. I åtskilliga fall redovisas dessa sedermera utförligt i utskottens betänkanden. Detta gäller kanske främst konstitutionsutskottet, vars granskningsbetänkanden på senare år innehållit omfångsrika stenografiska referat över vad som därvid förekommit. För några år sedan redovisade socialutskottet på liknande sätt en omfattande ”hearing” med många experter i sitt betänkande angående befolkningsfrågan. Tidsintervallet mellan utfrågningarna i utskotten och deras publicering kan emellertid vålla svårigheter, och det surrogat, som nyhetsjournalisternas ofta hårda bevakning av utfrågade och utfrågare omedelbart efter utfrågningen utgör, kan medföra att ofullständiga eller missvisande uppgifter omgående publiceras, medan intresset för att återge det sakliga innehållet i de slutliga utskrifterna kan försvagas. Mot denna bakgrund måste man allvarligt fråga sig, om det inte är bättre att utfrågningar i ärenden av större allmänt intresse, där det inte finns anledning att befara att uppgifter av hemlig natur kommer att beröras, i princip kan göras tillgängliga för offentligheten. Låt mig emellertid, herr talman, starkt betona att detta enbart gäller utfrågningar. Det kan inte bli tal om att utskottens därefter följande överläggningar skulle bli offentliga. Vid tidigare behandling av denna fråga har man bl.a. ansett att riksdagen f.n. inte har några lokaler, som skulle lämpa sig för offentliga utskottsutfrågningar. Förhoppningsvis kommer riksdagen efter återflyttningen till Helgeandsholmen att där kunna finna utrymmen, som skulle kunna tillgodose ett sådant behov. Personligen anser jag offentliga utskottsutfrågningar i vissa ärenden av större allmänt intresse vara en sakligare och justare redovisningsform gentemot den intresserade allmänheten än subjektiva, stundom inkvisitoriska skådeprocesser, ledda av personer utan mandat från medborgarna. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation avseende mom. 3 i utskottets betänkande, som avgivits av Anders Björck m.fl.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö ägnade största delen av sitt anförande åt att prisa traditioner. Jag har inget emot traditioner, men egentligen beklagar jag att det börjar bli en tradition att en folkpartist varje år står här i talarstolen och talar om det som jag tänker ta upp och som kanske har ett större politiskt intresse än riksdagens öppnande, nämligen hur vi verkligen arbetar i detta hus. Det gäller alltså möjligheterna till offentliga utskottsutfrågningar. Från folkpartiet har vi i många år drivit kravet på sådana utfrågningar. Och vi tänker fortsätta att göra det, för vi är övertygade om att det är ett klokt krav. Vi räknar faktiskt med att förnuftet kommer att segra i denna fråga någon gång i framtiden. Det har, herr talman, med åren blivit ganska vanligt att riksdagens utskott anordnar utfrågningar av personer utanför riksdagen, som har specialkunskaper eller viss värdefull information att ge i enskilda ärenden. Det är uppgifter som inte finns med i riksdagsmännens motioner — vilka i allmänhet avslås — eller i regeringens propositioner. Det rör sig sällan om statshemligheter men mycket ofta om ämnen som har stort allmänintresse. Vi i folkpartiet ser det som viktigt för att den allmänna debatten skall kunna föras så sakligt som möjligt att politiker och andra debattörer, sådana som risar eller rosar oss, har tillgång till samma information. Det är också så, som det står i folkpartimotionen 1981 politikerna att man har tillgång till samma beslutsunderlag som politikerna. I dag finns det som bekant ingen möjlighet för allmänhet och press att närvara som åhörare vid utskottssammanträdena. Jag vill i sammanhanget understryka att det inte är fråga om att utskottssammanträdena skall vara offentliga i alla ärenden eller när debatten inom utskotten förs. Självfallet måste debatten få föras bakom stängda dörrar. Det är bara fråga om att allmänheten skall ha möjlighet att få del av den utifrån kommande information som utskottet får innan ärenden avgörs. Den informationen kan faktiskt påverka utskottens ställningstaganden, och då är det rimligt att också allmänheten får kännedom om den. Det är f. ö. som Gunnar Biörck i Värmdö sade inte alls ovanligt att denna information ändå på ett eller annat sätt kommer till allmänhetens kännedom, men då är det alltid fråga om andrahandseller tredjehandsinformation. Vi tycker det vore bättre med en direkt information. I folkpartimotionen föreslås att förutsättningen för offentliga utskottsutfrågningar skall vara att utskottens ledamöter är eniga om det. Moderaterna har i en likalydande reservation yrkat att utskottssammanträdena skall vara offentliga om minst en tredjedel av ledamöterna begär offentliga utfrågningar. Vii folkpartiet har tidigare intagit den ståndpunkten, men vi hade hoppats och trott att det skulle vara lättare att nå gehör för förslaget om offentliga utskottsutfrågningar om vi i stället gick på linjen att samtliga ledamöter måste vara eniga om det. Då, menade vi, borde det ha varit lättare för andra partier att ge upp sitt motstånd. Vi gjorde alltså ett försök att sträcka ut Nr 49 handen. Men, och det är bara att beklaga, socialdemokraterna var tydligen Tisdagen den inte beredda att ta denna utsträckta hand. 14 december 1982 Jag yrkar, herr talman, självfallet bifall till vår reservation nr 2 med förslag att offentliga utskottsutfrågningar skall användas i de fall då samtliga Vissa frågor röledamöter av utskottet är eniga härom. Eftersom tankegångarna i den moderata reservationen är desamma som i min reservation kommer Jag, för arbetsformer

Herr talman! Jag skall i korthet beröra de inlägg som här har gjorts av Gunnar Biörck i Värmdö och Karin Ahrland. Först ett par ord om riksmötets öppnande. Det är riktigt att utskottet erinrar om att det ankommer på talmannen att efter samråd med vice talmännen fastställa ordningen för riksdagens öppningssammanträden. Jag skall självfallet inte genom någon polemik förmena Gunnar Biörck att framföra synpunkter på detta. Men jag vill understryka en sak i utskottets uttalande, nämligen när vi säger att riksmötets öppnande bör äga rum i riksdagens plenisal. Det är ett bestämt förord från vår sida. Det sammanhänger med den förändring som har skett, när vi i grundlagarna har skrivit in parlamentarismens princip. Där står inte längre att ”Konungen äger allena styra riket”. All makt skall nu utgå från folket, och riksdagen är folkets främsta organ. Det är då naturligt att riksmötets öppnande sker i riksdagens plenisal. Sedan till en fråga som har varit något av en följetong, nämligen kravet på offentliga utskottsutfrågningar. Det råder enighet om att utskottens förhandlingar även i fortsättningen skall vara slutna. Likaså finns i motionerna krav på spärrar när det gäller beslut i utskotten om att man skall arrangera sådana utfrågningar. Där föreslås från ett håll att en tredjedel av utskottets ledamöter skall kunna förorda detta och från ett annat håll att det krävs enighet i utskottet för att en sådan utfrågning skall kunna komma till stånd. Jag vill gärna påpeka att de utfrågningar som vi i dag har i utskotten tar sikte på att komplettera det skriftliga material som utskottet tidigare har begärt in. Utfrågningar framstår då inte såsom meningsfyllda för allmänheten, eftersom de ju har ett så klart samband med den slutna ärendebehandlingen. De fristående utskottsförhör som man möjligen kan tänka sig innebär, såvitt jag kan bedöma det, inga stora fördelar för massmedia, som ju i vårt öppna samhälle har så många andra möjligheter att utfråga företrädare för administration och myndigheter. Gunnar Biörck tycktes se utfrågningar inför utskott såsom något av ett alternativ till utfrågningar där massmedia medverkar. Men en av massmedias viktiga demokratiska funktioner är att granska makthavare av olika slag, och 6 där tror jag inte att man skall förorda någon inskränkning. Det är en aning ovidkommande att göra jämförelser med de utfrågningar som sker i kongressutskotten i USA. Vi vet att relationerna mellan kongressen och Vita huset är andra än mellan riksdagen och regeringen. Vi har ett parlamentariskt system. Vi har här i riksdagen redan nu helt andra möjligheter att ställa regeringen till ansvar, t.ex. i interpellationsoch frågedebatter, vilka givetvis är öppna för offentligheten. Med denna motivering vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! I den här diskussionen, som uppenbarligen gäller två punkter, dels riksmötets öppnande, dels utskottsutfrågningarna, vill jag för min del säga att jag icke kan finna att det förhållandet att vi har ett parlamentariskt statsskick nödvändigtvis kräver att man under alla omständigheter skall förlägga riksmötets öppnande till plenisalen. Jag kan mycket väl tänka mig att ett högtidligt öppnande av varje nyvald riksdag kan ske i rikssalen, som är mycket bättre lämpad för detta ändamål. Jag vill erinra Olle Svensson om att rikssalen också tillhör svenska folket. Beträffande det öppna samhället är det inget tvivel om att moderaternas och folkpartiets företrädare har velat öppna det litet mera på glänt än vad den socialdemokratiska majoriteten har önskat. Olle Svensson säger att det finns så många andra möjligheter. Det är just det som är problemet, därför att det Olle Svensson kallar för granskning av makthavare kan ske på olika sätt. Vi kan naturligtvis aldrig på något sätt förbjuda massmedierna att verkställa sin granskning.

Herr talman! Jag måste säga att jag blir något förvånad över Olle Svenssons sätt att dra slutsatser när det gäller utskottsutfrågningarna. Han påpekade att dagens utfrågningar som sker i utskotten tar sikte på att komplettera det skriftliga material som ledamöterna har. Det är rätt. På den punkten är vi eniga. Men då drar Olle Svensson slutsatsen att det därför inte är meningsfullt med offentliga utfrågningar. Enligt min uppfattning, herr talman, är det meningsfullt att göra utskottsutfrågningarna offentliga just därför att allmänheten och massmedia skall ha tillgång till samma information som utskottets ledamöter har. Man får ändå lov att anta att de olika utskott som har sådana här utfrågningar, precis som vi gör i konstitutionsutskottet, lyssnar på den information som ges och kanske faktiskt låter den informationen påverka ställningstaganden. Om man inte är beredd att lyssna och ta del av det kompletterande materialet, då behöver man inte ha någon utfrågning alls. Det har vi inte i de flesta ärenden. Det är här alltså fråga om en möjlighet att öppna det hela. Nr 49 Sedan menar Olle Svensson att det inte finns något intresse från Tisdagen den journalisters sida. Jag undrar väldigt mycket om Olle Svensson har frågat 14 december 1982 någon annan journalist än sig själv om de verkligen inte skulle vilja vara med om offentliga utskottsutfrågningar i vissa fall. Vissa frågor rö Herr talman! Olle Svensson sade att det här är en följetong. Det håller jag rande riksdagens med om. Jag bara tänker på att på den tid jag var ung och läste följetonger — arbetsformer hade de alltid ett lyckligt slut. Jag hoppas att den här frågan kommer att få ett lyckligt slut om ett eller två år. Då är det ett bifall till önskemålen om offentliga utskottsutfrågningar.
Herr talman! Det framgår av denna debatt att varken Gunnar Biörck i Värmdö eller Karin Ahrland är villig att tillgodose det som kanske skulle kunna vara ett massmedieintresse, nämligen att man helt skulle öppna utskottsförhandlingarna för pressen. Det vill de inte göra. Då tillät jag mig att säga att utfrågningar som är ryckta ur sitt sammanhang och som har tillkommit för att komplettera det arbete som utskottet utför i slutna rum, inte kan ha särskilt stort intresse. Pressen har, i vårt öppna samhälle, så stora andra möjligheter att komma till tals med administration och olika myndigheter. Gunnar Biörck sade att problemet är att det finns andra möjligheter för pressen — jag förmodar att han bl.a. menar genom s.k. skjutjärnsjournalistik — att komma till tals med olika offentliga personer och även privatpersoner i maktställning. Detta ”problem” får vi verkligen finna oss i att leva med i en demokrati av den typ som vi har och denna demokrati är jag en varm anhängare av. Om man skall tala om symbolvärden i samband med riksmötets öppnande, tycker jag att det har ett symbolvärde att detta öppnande sker i riksdagen och därmed markerar riksdagens maktposition i vårt samhälle.
Herr talman! Det finns två ord som jag tycker ganska illa om. Det är orden makt och maktposition. Jag är inte säker på att det är nödvändigt för riksdagen att på något sätt hävda sin maktposition. Jag tycker däremot att det är viktigt att riksdagen hävdar sin rätt, men också att den har förståelse för samarbete. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, för att återigen återvända till ”de andra resurserna”. Skjutjärnsjournalisterna blir vi ändå inte av med, sade Olle Svensson. Nej, det kan väl hända. Men det kan också hända att publicerandet av material från en utfrågning inom ett utskott vid en tidpunkt när det av journalisterna anses som ”hett” skulle kunna fungera som ett exempel på hur saker och ting egentligen bör göras.
Herr talman! Jag kan inte förstå att utskottsfrågorna skulle vara ryckta ur sitt sammanhang om någon lyssnade på förhöret. Den som kommer till ett utskott kan faktiskt gå till vaktmästarna och be att få läsa de motioner som behandlas, och vederbörande kan ha läst den proposition som behandlas, dvs. det skriftliga material som ledamöterna har före utfrågningen. Därför kan jag inte förstå att frågorna skulle vara ryckta ur sitt sammanhang. Olle Svensson säger att pressen har så stora andra möjligheter att ta reda på vad som har hänt. Det är alldeles rätt, Olle Svensson. Eftersom journalisterna inte får vara med på dessa utskottsutfrågningar, tar de reda på vad som har hänt genom läckor. Säga vad man vill om läckor, men de är inte alltid objektiva — det kan jag försäkra. Och de ger alltid andraeller tredjehandsinformation. Det vore bättre, om journalisterna kunde sitta med i utskottet och höra ordentligt från början.
Herr talman! När utskottsutfrågningar av regeringsledamöter eller myndighetspersoner blir aktuella är det, Karin Ahrland, i samband med överläggningen i utskottet. Då kan det uppkomma ett behov av kompletteringar. Därför anser jag att min karakteristik är riktig. Man kan utan tvivel visa större öppenhet från utskottens sida efter behandlingen av ett ärende, exempelvis genom att anordna presskonferenser. Därmed skulle man tillmötesgå både intresset av att frågan presenteras i sitt sakligt riktiga sammanhang och intresset av att synpunkterna snabbt läggs fram inför offentligheten. Då skulle man också undgå dessa litet trista läckage. Gunnar Biörck i Värmdö tyckte inte om ordet makt. Vår historia visar att vi har strävat efter att eliminera möjligheterna till en personlig kungamakt, och den utvecklingen skedde även under tidigare grundlagar. Men parlamentarismens princip skrevs in i den senaste grundlagen och kodifierade därmed en utveckling mot ett parlamentariskt styrelsesätt. Därför tycker jag att det är rimligt att vi från den tidpunkten öppnar riksmötena i riksdagen och därmed markerar folkstyrets betydelse i det svenska samhället.
Herr talman! Jag noterade med glädje att Olle Svensson talade om större öppenhet. Det uppfattar jag som ett steg i rätt riktning. Jag kanske inte behöver återkomma i tio år.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande 1982/83:14, som behandlar anslag på tilläggsbudget I, upptar under p. 4 ett synnerligen komplicerat ärende. Vid förra riksmötet bifölls genom en feltryckning vid kammarens behandling en socialdemokratisk utskottsreservation gällande ett temporärt stöd till folkbibliotekens inköp av böcker som har getts ut med statligt litteraturstöd. Ärendet behandlades i ett betänkande som redan återförvisats till utskottet, nr 1981/82:30 resp. 31. Beslutet innebar ett extra anslag på 10 milj.kr. Med anledning av detta beslut uppdrog regeringen åt statens kulturråd att i samråd med folkbiblioteksutredningen och 1982 års bokutredning komma med förslag till fördelning av anslaget. Riksdagens beslut baserade sig på en socialdemokratisk motion med Georg Andersson som första namn. Redan det fördelningssystem som föreslås i motionen innefattar motstridiga principer. Dels vill man säkerställa ett brett urval god litteratur runt om i landet, också på de mindre biblioteken, dels föreslås att folkbibliotek som har öppet minst 15 timmar i veckan får 7n köpa ett exemplar av de boktitlar som har litteraturstöd med 50 96 rabatt på förlagets nettopriser. Enbart i Stockholm finns det 41 bibliotek med 15 timmars öppethållande, medan t.ex. huvudbiblioteken i tio kommuner har öppet mindre än 15 timmar. Förslaget skulle medföra en stark koncentration till storstadsbiblioteken, vilka redan har de största resurserna. Detta är endast ett av flera exempel på de svårigheter som uppstår vid en fördelning enligt motionärernas intentioner. Problemen med fördelningen av de tio miljonerna har redan givit myndigheter och utredningar stort huvudbry, och regeringen har fått tre olika förslag att ta ställning till. Två huvudprinciper kan skönjas, dels ett renodlat litteraturstöd, dels ett biblioteksstöd. I sin proposition 1982/83:25, som föreliggande betänkande behandlar bl.a., föreslår regeringen att regeringen får besluta om det extra litteraturstödets detaljutformning utan att vara helt bunden till riksdagsbeslutet. Sedan regeringen tagit del av de utredningar och förslag som jag nyss berört i korthet, har emellertid utbildningsdepartementet i skrivelse till utskottet föreslagit att något temporärt stöd inte alls skall inrättas och att de 10 milj.kr. som anvisats för detta budgetår återtas i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten. Det anser vi moderater vara ett gott förslag. Så icke de övriga utskottsledamöterna. Folkpartiet och centern röstade förra året som vi moderater — mot förslaget. Jag har svårt att se att läget i dag i sak har förändrats — endast i så måtto att det visat sig vara förenat med stora svårigheter att genomföra fördelningen. De förslag till fördelning som finns skulle medföra en omfattande och betungande administration. Att utskottets socialdemokratiska ledamöter desavouerar sitt statsråd till den grad att man bortser från departementets slutgiltiga förslag och vidhåller det extra anslaget finner jag direkt uppseendeväckande. Jag skulle vara mycket intresserad av att få höra ytterligare motiveringar till detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Det har visat sig att verkligheten ännu en gång har korrigerat socialdemokraterna. Folkbiblioteksutredningen har det långsiktiga uppdraget att lösa de problem som Catarina Rönnung tog upp. Den omständigheten att regeringen vill återkalla de 10 miljonerna har sin grund i svårigheten att fördela dessa och svårigheten att fördela ett temporärt stöd. Stödet skulle inte kunna fördelas utan att man anställde personal på de mindre biblioteken, och det är svårt att avveckla ett temporärt stöd. Det naturliga är att folkbiblioteksutredningen tar hand om dessa frågor och att regeringen, såsom den avser, återkommer i frågan.

Herr talman! När en statssekreterare refererar vad utbildningsdepartementet beslutar, får man verkligen förutsätta att utbildningsdepartementet och vederbörande statsråd står bakom beslutet. Jag skulle inte vilja kalla det för en tjänstemannaskrivelse som man kan bortse från i utskottet.

Herr talman! Av detta ärende kan man lära mycket. Den första lärdomen är följande: När man skriver motioner riskerar man att de bifalles. Den socialdemokratiska motionen i våras var uppenbarligen utformad med utgångspunkt i att den inte skulle komma att bifallas. Nu råkade den — jag vet inte hur det gick till — bifallas av riksdagen. Den andra lärdomen är att man inte skall vara alltför lättsinnig när det gäller den tekniska utformningen av statligt stöd. Den modell som socialdemokraterna föreslog i våras är ohållbar. Det visste man väli utskottet redan i våras. Den tredje lärdomen är den att man i varje fall inte skall svika givna löften till tredje man. Om riksdagen har fattat ett beslut under vårriksdagen om att ge 10 milj.kr. extra till biblioteken, innebär det ju — inte minst efter det trumpetande om detta som socialdemokraterna ägnade sig åt under valrörelsen — att biblioteken räknar med att pengarna står till förfogande. När så regeringen först föreslår i en tilläggsproposition att det skall vara en annan modell när det gäller att fördela pengarna och sedan i en skrivelse säger att man vill ta tillbaka pengarna, är förvirringen fullständig. När en statssekreterare i ett departement skriver till ett utskott, gör han det självfallet på uppdrag av sitt statsråd. Det är således en häpnadsväckande tolkning som Catarina Rönnung här gör. Vidare försöker Catarina Rönnung placera en helgongloria på mitt huvud, men jag undanber mig allt i den vägen. Nej, det är naturligtvis så att om riksdagen har fattat ett beslut — även om detta gick emot mig den gången — är det ett politiskt faktum. Vad finns det för anledning att tricksa i utskottet så att man lurar biblioteken på de aktuella pengarna? Jag måste säga att det hedrar de socialdemokratiska ledamöterna i kulturutskottet att de har insett detta och sagt att de går emot det egna statsrådet och den egna statssekreteraren och vidhåller beslutet. Socialdemokraterna har lurat sig själva. Från folkpartiets sida har vi inte velat medverka till att också lura biblioteken.

Herr talman! Jag kan i stort sett instämma i den historieskrivning som Tisdagen den Jan-Erik Wikström har givit oss i det här ärendet och bara tillfoga att vi från 14 december 1982 centerpartiets sida alls inte har vänt på klacken i den här frågan. Jag ber att få erinra om att vi hade ett svårt budgetläge i våras när vi hade Bidrag till folkbibinnevarande års budgetproposition att ta ställning till. Trots detta lyckades vi, tillsammans med socialdemokraterna, övertyga utskottet och kammaren om behovet av en höjning av anslaget till folkbiblioteken med 9,3 milj.kr. När sedan tilläggspropositionen kommer och man konstaterar att de här 10 miljonerna är upptagna och skall disponeras för folkbibliotekens räkning, då motionerar vi givetvis i den riktning som vi hela tiden har förfäktat, alltså en förstärkning av folkbiblioteken.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

Herr talman! Helt kort: Jan-Erik Wikström förklarade att det fanns mycket att lära av det här ärendet. Och förvisso är det så. Nog har turerna varit många, såväl från centern och folkpartiet som från socialdemokraterna, när statsrådet ville dra tillbaka dessa pengar. Men, som någon sade tidigare: Det är bra att socialdemokraterna i utskottet står fast, och det är bra att centern och folkpartiet har insett det svåra läge som biblioteken de facto befinner sig i. Vi har från vpk tidigare påpekat hur standardskillnaderna ökar, hur öppethållandetiderna minskar, hur bokinköpen, inte minst av typ invandrarlitteratur och liknande, minskar osv. Det är ett faktum att det bara är två partier som varit konsekventa i de här frågorna. Det ena partiet är moderaterna. De är, som vi alla väl känner till, kulturfientliga. Det andra partiet är vpk. Vi slogs i våras för än mer pengar till folkbiblioteken än vad den här propositionen anger, men i andra hand gick vi på socialdemokraternas förslag, och det står vi fast vid. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag begärde ordet efter Karl-Eric Norrby. Enligt Karl-Eric Norrby tycks det ekonomiska läget ha vänt i och med att regeringsmakten övergick till socialdemokraterna. Det ekonomiska läget kan väl knappast ha blivit så mycket bättre att det finns anledning att i dag yrka bifall till 10 miljoner när centern inte var beredd att göra det i våras. Dessutom kan väl knappast de enskilda biblioteken innan fördelningsnormerna blivit fastlagda ha räknat med dessa pengar. Så svikna löften kan det knappast vara tal om.

Herr talman! Det är också konsekvent att stå fast vid de beslut som är fattade här i riksdagen. Hur besluten sedan har tillkommit måste vi lämna därhän. Det fattades ett beslut om ett tillskott på 10 milj.kr., som skulle ställas till bibliotekens förfogande. Att det skulle vara så svårt att fördela dessa pengar som det har beskrivits här i kammaren tror jag inte. Det finns förslag både från kulturrådet och från biblioteksutredningen om hur detta skall ske. Jag förmodar att pengarna kommer att göra stor nytta inom de områden som kommer i fråga. Budgetläget är förvisso lika ansträngt nu — om inte värre än det var i våras — men det är respekten för det beslut som fattades i riksdagen som har gjort att vi har ställt oss bakom detta och försökt påverka fördelningen av pengarna.
Herr talman! Catarina Rönnung försöker göra svart till vitt. I och med att riksdagen fattade sitt beslut i våras har ju pengarna anslagits. Det är skälet till att vi nu inte vill vara med om att rycka undan dem. På den punkten är vi alltså överens. Däremot vill jag säga att jag inte riktigt tycker om det sätt på vilket Catarina Rönnung och hennes kamrater i utskottet har behandlat sitt eget statsråd, men det skall jag väl inte lägga mig i.
Herr talman! Catarina Rönnung talar om att det finns ett förslag från kulturrådet. Men det finns två ytterligare förslag till fördelning. Det penibla är att förslagen delvis går stick i stäv mot varandra. Den kritik som Catarina Rönnung består oss moderater drabbar i lika mån statsrådet Göransson.

Herr talman! Betänkande nr 9 från civilutskottet behandlar proposition 45, och i den föreslås att det beslut som riksdagen våren 1981 tog om eluppvärmning ändras, så att det träder i kraft den 1 januari 1984 i stället för den 1 januari 1983. När vi behandlade propositionerna om riktlinjerna för energipolitiken på våren 1981 rådde i den här frågan enighet mellan partierna. Det fannst.o.m. de som i motioner framförde att vi borde uttala oss för att införa steg 2 i ännu snabbare takt. De var alltså för ännu mer skärpta krav. De som motionerade om detta ställer sig i dag bakom förslaget att skjuta även bestämmelserna i steg 1 ett år framåt i tiden. Motivet för beslutet på våren 1981 var angelägenheten av att åstadkomma en energihushållning som skulle innebära att vi förbrukar så litet som möjligt för att uppvärma våra bostäder. Ett annat motiv var att man inte ville medverka till en framtida låsning till direktverkande el, utan att den skulle få användas endast under förutsättning att husen hade en sådan energikvalitet att de förbrukade mycket litet energi för uppvärmning. Motivet för den nu aktuella propositionen är att man har för kort tid för att sätta de här bestämmelserna i verket. Vi menade från centerns sida — när vi lade fram en motion om att riksdagens beslut på våren 1981 borde fullföljas och att bestämmelserna borde träda i kraft den 1 december 1983 — att det funnits ganska lång tid att förbereda ärendet. Jag är medveten om att utskottsmajoritetens företrädare kan rada upp ett antal problem som har varit föremål för bearbetning på olika sätt och att det är motivet för att man inte har blivit färdig i tid. Ändå har ganska lång tid förflutit från riksdagens beslut fram till det avsedda ikraftträdandet den 1 januari 1983. För vår del menade vi också att det borde vara möjligt med en mindre tidsförskjutning än ett helt år. Man borde exempelvis låta bestämmelserna träda i kraft vid halvårsskiftet 1983. Vi pekade också på i vår motion, att en rad firmor redan har tagit riksdagens beslut på våren 1981 ad notam och sett till att de produkter som de marknadsför också stämmer med de krav på energihushållning som riksdagen då ställde upp. Och vi framhöll att det inte är riktigt mot de firmor — ofta små och flexibla sådana — som har möjlighet att snabbt anspassa sig att nu göra denna förändring av ikraftträdandetidpunkten. Herr talman! Vi har alltså menat att det finns motiv för att inte bifalla proposition 45. Även om jag är medveten om att det är kort tid mellan den 14 december 1982 och den 1 januari 1983 yrkar jag ändå bifall till centerpartiets reservation vid betänkande 9.

Herr talman! Det är, som Kjell Mattsson sade, tidpunkten för ikraftträdandet som vi har att ta ställning till och inte själva sakinnehållet. Propositionen föreslår i princip ett uppskjutande på ett år. Detta förslag har sin bakgrund i att de tillämpningsföreskrifter som skall gälla först nyligen har kunnat fastställas. Det måste tas fram allmänna råd och olika typer av andra anvisningar som skall vara ledande för verksamheten, och det har ännu inte kunnat ske. Allt detta leder med nödvändighet till olika typer av utbildningsoch informationsinsatser. Det blir också, som Kjell Mattsson antydde, fråga om omställningar i de olika led som finns i byggprocessen. Allt detta kräver tid. Detta har lett utskottsmajoriteten till att tillstyrka förslaget i propositionen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. Men utskottet är inte enigt. Centern reserverar sig till förmån för en motion, som inte är vilken motion som helst utan som av centern själv Nr 49 rubricerats som en kommittémotion. Där drar centern in själva sakfrågan.

Eftersom vi nu ett ögonblick befinner oss på avdelningen ”sakliga utgångspunkter” skulle jag vilja be att centern reder ut de tankegångar som kan ligga bakom det som skrivs i sista stycket i motionen: ”Det är av stor vikt att installation av direktverkande elvärme i nya konventionellt byggda hus omedelbart upphör. Annars måste man dels bygga upp en orimligt stor eleffekt som bara används en kort tid på året vid toppbelastning, dels överdimensionera elnätet för att klara topparna. Detta innebär slöseri och en låsning till en alltför stor elkapacitet.” Jag tror att det skulle vara bra för den fortsatta debatten på det här området om centern redde ut tankegångarna bakom de påståendena. Det somi praktiken sker är att man byter direktverkande el mot vattenburen. Det vore bra om centern kunde reda ut om man då slipper bygga upp en orimligt stor eleffekt, som centern kallar det. Hur stor eleffekt måste man i så fall ha för att täcka behovet? Det vore bra om man också redde ut, hur kort tid på året man behöver ha den toppbelastning som man trots allt måste ha. Hur skall man slippa överdimensionera elnätet? Jag tror att det skulle vara nyttigt för den fortsatta debatten att få detta klarlagt. Det är många både här i huset och utanför det som väntar på att centern skall redovisa detta från, som man själv säger, sakliga utgångspunkter.
Herr talman! Det vi nu diskuterar är när de skärpta regler för direktverkande el m.m. som riksdagen har antagit skall träda i kraft. Om man nu sätter ut de bestämmelserna ytterligare ett år i tiden, innebär det möjligheter att bygga hus med de lägre anspråken även under 1983. Ett beslut att reglerna skall träda i kraft den 1 januari 1983 skulle alltså ha varit bättre än det som regeringen nu föreslår. Om vi nu skall diskutera energipolitiken vill jag säga att vi vet att det i dag vid ombyggnader och nybyggnader i stor utsträckning sker en övergång inte bara till vattenburen el utan också till direktverkande el. Det kommer naturligtvis att medföra de påfrestningar som vi nämnt i motionen. Sammantaget menar vi att det är ett uttryck för att man inte är så angelägen om att se till att riktlinjerna i beslutet från 1981 — att inte enbart minska vårt oljeberoende utan också se till att vi inte låses vid andra typer av beroenden — följs.
Herr talman! Jag kan förstå att centerns talesman Kjell Mattsson avstår 14 december 1982 från att försöka reda ut hur det blir med den lägre energiförbrukningen, hur man skall reducera toppbelastningar och annat. Det kan han göra av två olika skäl. Den ena möjligheten är att Kjell Mattsson inte nu är beredd att redovisa det — han behöver ju inte kunna allt inom denna mycket omfattande och snåriga materia. Det skall jag i så fall respektera. Den andra möjligheten vill jag bara antyda: Det kan vara så att centern bluffar och har fullständigt fel. Vilket som är riktigt får var och en själv försöka räkna ut. Herr talman! När det gäller det sakinnehåll vi har att ta ställning till — frågan om vi skall skjuta upp ikraftträdandet eller inte — är utskottets ställningstagande klart: Utskottet har funnit propositionens förslag välgrundade. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Per Olof Håkansson försöker få det till att det skulle fattas något i det sakliga underlaget för centerns påståenden. Om vi först och främst jämför alternativen direktverkande el och vattenburen el finner vi att man med vattenburen el framför allt får en större handlingsfrihet.

Det här är två saker som vi har pekat på. Jag skulle på punkt efter punkt kunna redogöra för centerns motiveringar, men jag tänker inte ta upp kammarens tid med det. Jag finner det emellertid anmärkningsvärt att Per Olof Håkansson, som jag tror kan rätt mycket om energi, kan tillåta sig att göra sådana här påståenden i kammaren.
Herr talman! Det är inte jag som har kommit med påståendena; jag har citerat ur centerns motion och bett att man skall reda ut tankegångarna bakom motionen. Det är centerns företrädare som skall svara på frågorna och inte jag. Jag har inte fått något svar på mina frågor, och då har jag sagt att var och en själv får dra sina slutsatser av det.
Herr talman! Vad som överraskade mig var att Per Olof Håkansson inte själv kunde tränga bakom den här raden av sakliga motiv. Jag tvingas tro att han av rent taktiska skäl försöker misstänkliggöra våra motiv och försöker få dem att framstå som osakliga. Jag vill inte tillskriva Per Olof Håkansson sådan okunnighet att han faktiskt inte förstår sakskälen. Om det är så bör han verkligen gå hem och läsa på sin läxa.
Herr talman! Jag ber att än en gång få påpeka att det inte är jag som skall Tisdagen den visa att energiåtgången är mindre med ett vattenburet system än med 14 december 1982 direktverkande elvärme. Det är centern som har påstått detta, och då bör bevisbördan ligga på det partiet. Men det är i och för sig inte detta vi skall ta Uppvärmning av ställning till utan det är den tidpunkt då de nya bestämmelserna skall träda i byggnader kraft.
Herr talman! Vad centern har sagt är att ett bättre isolerat hus ger lägre toppeffekt. Vi har sagt att vattenburen el i någon mån ökar handlingsfriheten, och därför är det lättare att krypa ur den felinvestering som enbart elvärme i de flesta fall innebär. Det är klara besked, som knappast någon behöver få uttolkade för att förstå.
Herr talman! Det är inte handlingsfriheten vi diskuterar, och vi diskuterar inte ett bra eller ett bättre isolerat hus; vi jämför energiåtgången i identiskt likadana hus där uppvärmningssystemet är direktverkande elvärme eller ett vattenburet system. Centern har påstått att man sparar energi med ett vattenburet system. Det är inte jag som skall reda ut detta. Jag har bett centerns företrädare att för den fortsatta debattens skull klara ut hur man åstadkommer detta.
Herr talman! Vi vet att direktverkande el är något energisnålare än ett vattenburet system. Vad vi har sagt är att fördröjningen av bestämmelsernas ikraftträdande sannolikt innebär att en mängd hus med sämre isolering kommer att få direktverkande el. Det innebär en ökad bindning till ett högt elbehov och ökade toppbelastningar. Och det innebär också sämre handlingsfrihet. Vattenburen el innebär ändå att vi har ett system i husen som ger oss flera alternativ.
Herr talman! Nu kom Ivar Franzén med en mycket väsentlig upplysning. Han sade att det direktverkande systemet är energisnålare än det vattenburna. Därmed har Ivar Franzén raserat grunden för motionen.
Herr talman! På intet sätt. Men varje sak måste sättas in i sitt rätta sammanhang. Och i helheten får fördröjningen av bestämmelsernas ikraftträdande just de effekter som vi beskriver i motionen. Det tycker vi är beklagligt.
Herr talman! Jag kan inte förstå annat än att centern, trots att det visar sig 14 december 1982 «att delarna vid en summering pekar åt ett håll, i sin matematik får resultatet att peka åt ett annat håll. Det är en tankelapsus som centern kanske vid ett senare tillfälle får reda ut.
Herr talman! Två eller tre gånger har jag försökt reda ut begreppen för Per Olof Håkansson. Eftersom jag ändå inte tycks ha lyckats få Per Olof Håkansson att förstå vad jag har sagt, konstaterar jag än en gång att en byggnad som är sämre isolerad — och sannolikt får vi ett antal sådana som får direktverkande el — medför högre energiförbrukning och en ökad låsning till hög elförbrukning. Det är huvudanledningen till att vi tycker att det är försumligt och oansvarigt att inte nu fatta detta beslut.

Herr talman! Grundprincipen för straffrättsprocessen är att den som har blivit anklagad för ett brott också skall ha möjlighet att få sin sak förd inför domstol. Det har att göra med den grundläggande principen om att man har rätt att bli rentvådd från en anklagelse. Domstolsprocessen bygger på ett tvåpartsförhållande med fri bevisprövning. Det är en viktig rättspolitisk princip att även mindre allvarliga gärningar skall handläggas inför domstol. Vi kan samtidigt också konstatera att vårt rättsmaskineri är mycket hårt ansträngt. Det har att göra med brottslighetens utveckling under tiden efter Nr 49 andra världskriget. Sedan 1950 har den anmälda brottsligheten ökat från Tisdagen den 195 000 anmälda brott till ungefär 930 000 anmälda brott 1980. Omräknat 14 december 1982 efter folkmängd innebär det nästan en fyrdubbling. De som forskar i detta är ganska ense om att det inte rör sig om en statistisk villfarelse i form av Vidgad användminskat mörkertal, ökad anmälningsbenägenhet eller bättre poliseffektivi — ning av strafföretet. Även om naturligtvis sådana förhållanden kan påverka statistiken, rör läggande det sig om en stor faktisk ökning av brottsligheten. Vårt rättssystem hanterar denna starka ökning på litet olika sätt. Principen om hög frekvens och snabbhet i samhällsreaktionen parad med den förutsebarhet och rättssäkerhet som ligger i domstolsprocessen har successivt urholkats på olika områden. Ordningsbot, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse är exempel härpå. 1980 — om jag håller mig till de siffrorna — gallrades med hjälp av dessa institut ca 315 000 individer bort från straffprocessen på ett tidigt stadium. Till detta kommer att brott som begås av barn under 15 år överlämnas till de sociala myndigheterna — och det kanske skall vara så. Det rör sig dock om en stor mängd brott. Redan på ett tidigt stadium gallras ett stort antal anmälningar om brott bort. Polisen tvingas, med begränsade resurser, till svåra prioriteringar, och icke alltför allvarliga brott måste läggas åt sidan för att krafterna skall räcka till de verkligt allvarliga. Principiellt är det inte mycket att säga om det. Prioriteringsproblem står vi alltid inför. Det som inger oro är proportionerna. Ett mycket stort och, allvarligt nog, ökande antal brottsanmälningar avskrivs redan på polisnivån av tidsoch resursskäl. Från allmänhetens och allmänpreventionens synvinkel är förhållandet djupt otillfredsställande. I stor utsträckning har allmänhetens anmälningar till polisen av t. ex cykelstölder, stölder av bilstereo ur bilar m.m. fått karaktären av rutin och hänger samman med försäkringsvillkoren. Uppluckringen av rättsnormerna på ett så viktigt område som egendomsrätten är här mycket påtaglig. I själva verket kan man i praktiken tala om rättssystemets kollaps vad gäller denna typ av brottslighet. Upptäcktsrisken är mycket låg. Uppklaringsprocenten hos polisen likaså. Allmänheten tycks i vart fall i storstadsområdena ha resignerat och anmäler enbart för att få ut försäkringsbeloppen. Därmed handlar det icke längre om ett straffrättssystem utan om ett delsystem i vår samhällsekonomi, en kostnad som successivt ökar inom det solidariska försäkringssystemet. Detta medverkar ytterligare till att göra brottslingen och hans framfart anonym och undergräver tilltron till hela straffrättssystemet. Polisen får ensam agera också åklagare och domstol genom systemen med varning, tillsägelse, rapporteftergift och ordningsbot. Hur detta system fungerar från allmänpreventiv synpunkt är det svårt att ha någon helt klar uppfattning om. Men eftersom ordningsbotssystemet går efter schabloner — man betalar via postgirot— och den enskilde i allt väsentligt behåller sin anonymitet, kan vi ha anledning att tro att ganska många upplever ordningsboten som en ”riskkostnad” som följer med t.ex. 83 bilinnehavet och inte som en samhällelig straffreaktion. Han hade helt enkelt otur, genom att han fastnade i någon av de icke alltför täta maskor som polisen efter sin förmåga försöker spinna. Mot detta kan i och för sig invändas att systemet ändå allmänpreventivt fungerar ganska bra, låt vara att människorna inte direkt upplever det som ett straffrättsligt hot. På det här viset mönstras en stor mängd brott bort ur systemet. År 1980 fick t.ex. 200 000 personer ordningsbotsföreläggande. På åklagarna har lagts handhavandet av systemet med strafföreläggande som vi i dag behandlar. Detta är avsett att beivra något allvarligare gärningar än sådana som omfattas av ordningsbotsinstitutet. Allmänpreventivt har strafföreläggandet möjligen något högre verkningsgrad. De flesta uppfattar nog reaktionen som allvarlig från samhällets sida. Vid själva benämningen häftar ordet straff, och det ger psykologiskt ett visst obehag. Förfarandet har också allmänpreventivt vissa fördelar. Det går ganska snabbt, reaktionen är i och för sig schablonartad men fyller kraven på förutsebarhet något så när, proportionalitet och konsekvens. Men också från allmänpreventiv synpunkt finns mycket stora nackdelar. Ytterligare ett stort antal gärningar gallras bort på vägen till domstol. Gärningsmannen kan i stor utsträckning bevara sin anonymitet. Institutet inrymmer därtill den ganska obehagliga aspekten, att den tilltalade kan vara benägen att godta ett strafföreläggande, trots att han tycker att det är för strängt, just för att undgå att hamna inför domstol. Det förslag som regeringen nu lagt fram och som utskottsmajoriteten godtagit — men inte vi moderater — innebär att man höjer gränsen för åklagarnas rätt att utfärda strafförelägganden från 60 till 100 dagsböter. Detta inger från de utgångspunkter jag nu talat om ganska stor oro. Taket för dagbotsförelägganden i detta avseende är nämligen 120 dagsböter. Man är alltså bra nära taket. År 1980 fick 95 000 personer strafföreläggande. Antalet kommer alltså med det här förslaget att öka kraftigt. Ytterligare ett stort antal brott i närheten av gränsen för frihetsberövande påföljd, vilka inbördes har mycket olika beskaffenhet och svårighetsgrad, dras bort från domstolarna. Jag skulle vilja påpeka därutöver att förslaget i den delen från regeringens sida är illa förberett. Vi har inte fått reda på mer än två typer av brott, nämligen rattonykterhet och olovlig körning. Vad är det för flera typer av brott som på det här viset kommer att undandras från domstols handläggning? Anonymiteten ökar ytterligare i vårt straffrättssystem. Även om åklagarna säkert kommer att försöka göra ett omdömesgillt arbete, får rättssäkerheten naturligtvis inte samma stabilitet över sig, bl.a. mot bakgrund av det outtalade men påtagliga hot som ligger i domstolsprocess, om man inte godtar föreläggandet. Herr talman! Därutöver är det på det viset att betydande delar av vårt straffrättssystem är föremål för utredning i olika former. Rättegångsutredningen prövar olika möjligheter att rationalisera rättegångsprocessen. Vidare arbetar fängelsestraffutredningen med olika typer av påföljder inom straffsystemet och undersöker om man kan hitta bättre möjligheter att få detta att fungera. Vidare arbetar frivårdsutredningen och polisberedningen. Nr 49 Det är verkligen att beklaga att riksdagen inte kunnat få möjlighet att pröva Tisdagen den hur vårt straffrättssystem och kriminalpolitiska system fungerar i det större 14 december 1982 sammanhang som brottslighetsutvecklingen i vårt land utgör. Det är bl.a. mot de olika bakgrunder som jag nu skisserat som moderata samlingspartiet i Vidgad användutskottet inte har kunnat ställa sig bakom förslaget. ning av strafföre Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 11 som vi nu behandlar är föranlett av proposition 41 under innevarande riksmöte. Det gäller ett led i strävanden att med bibehållen effektivitet och rättssäkerhet försöka åstadkomma besparingar och förenklingar inom rättsväsendet. Därför föreslås i propositionen ett antal ändringar i processlagstiftningen. Om jag har räknat rätt är antalet åtta, man jag skall beröra bara ett av förslagen, eftersom vi i utskottet är överens om att de flesta av de föreslagna ändringarna bör genomföras. Det förslag som vi inte är överens om — det har redan nämnts av Björn Körlof — gäller strafföreläggande. Beträffande övriga förslag vill jag hänvisa till utskottsbetänkandet. Förslaget om ändring beträffande strafföreläggande innebär att det blir en utvidgning av området för strafföreläggande. Det sker genom att högsta antalet dagsböter som ett strafföreläggande får omfatta höjs från 60 till 100 — det nämndes av Björn Körlof. Syftet med förslaget är att åstadkomma ett ökat användande av strafföreläggande i stället för domstolsförfarande. Motivet för förslaget är att man vill minska den växande arbetsbördan inom de allmänna domstolarna. Men det är också med hänsyn till det ekonomiska läget som förslaget förs fram just nu. I reservationen från moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet framför dessa tveksamhet till förslaget. Som skäl för denna tveksamhet åberopas bl.a. att rättssäkerheten skulle gå förlorad genom att rättskipningen i mindre utsträckning kommer att bedrivas inför allmän domstol. Självfallet är rättssäkerheten viktig, och den skall inte åsidosättas. Men det förtjänar i detta sammanhang att påpekas att den misstänkte alltid har rätt att få saken prövad inför domstol. Ett annat skäl som anförts från reservanterna är att de anser att ett genomförande av det föreliggande förslaget skulle innebära en negativ inverkan på det allmänna rättsmedvetandet. Utskottsmajoriteten delar inte den uppfattningen. Utvecklingen inom denna summariska handläggningsform ger, menar vi, inte belägg för detta. När strafföreläggandeinstitutet började tillämpas iakttogs stor restriktivitet när det gällde avvikelser från det ordinära brottmålsförfarandet. Tillämpningsområdet för strafföreläggande har därefter undan för undan vidgats, utan att rättssäkerheten därigenom har trätts för när. Utskottsmajoriteten anser i likhet med regeringens föredragande att den växande arbetsbördan i de allmänna domstolarna och det ekonomiska läget är sådant att det är 85 nödvändigt att på alla sätt försöka rationalisera formerna för beivrande av brott, i den mån det kan ske utan att rättssäkerheten hotas. Vi menar att den föreslagna reformen i rådande läge framstår som angelägen. Genom den ges domstolarna faktiskt bättre möjligheter att prioritera beivrandet av den grövre brottsligheten, exempelvis narkotikabrott och ekonomisk brottslighet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror att både majoriteten och minoriteten i utskottet är överens om att vi måste försöka komma fram till vägar som leder till bättre effektivitet och bättre utnyttjande av vårt straffprocessrättsliga system. På den punkten tror jag inte att det råder några delade meningar. Men utskottet och riksdagen har inte fått något underlag för att göra ett sådant bedömande. Här rör det sig om ett enda förslag som går in i en liten del av straffrättsprocessen och rycker undan en ganska stor mängd brott ifrån den ordinarie domstolsprocessen. Det är detta vi ser på med betydande oro. Vi kan inte bedöma om detta system i dess helhet verkligen leder till besparingar och ökad effektivitet. Av propositionen framgår inte i ekonomiska termer vilket besparingsmått som uppnås. Och vi vet inte vilka typer av brott — i en stor räcka av brott, som det handlar om här — som kommer att omfattas av den här möjligheten. Det är i och för sig rätt att den enskilde har möjlighet att, om han inte gillar strafföreläggande, föra saken till domstol. Men som jag försökte peka på i mitt huvudanförande finns det ändå ett tryck på den enskilde att försöka undvika domstol, delvis därför att han eller hon gärna vill vara anonym. Därför finns det risk för att ett strafföreläggande som den enskilde möjligen kan tycka är för hårt ändå godtas, just därför att denne vill undvika att hamna inför domstol. Denna punkt är en rättssäkerhetsaspekt som det är angeläget att inte springa ifrån. Det är oerhört viktigt att de som blir anklagade för brott också har en chans att få brottmålet avgjort i den opartiska och säkra form som domstolsprocessen ändå innebär.
Herr talman! Beträffande underlaget för att ta ställning vill jag säga: Förslaget till ändring av den nuvarande gränsen för strafföreläggande från 60 till 100 dagsböter kommer ursprungligen från riksåklagaren. Skälet för en sådan utvidgning är enligt riksåklagaren att åtskilliga rutinbetonade mål om rattonykterhet och olovlig körning skulle kunna avgöras utan domstols medverkan. Sedan förslaget behandlats i regeringskansliet har det upprättats en promemoria inom justitiedepartementet, och den har varit ute på remiss hos en rad instanser. Flertalet av dessa remissinstanser har godtagit förslaget om Jag tycker att det är en betryggande sakkunskap som har tillstyrkt 14 december 1982 förslaget. Därför bör också riksdagen utan tvekan kunna bifalla detsamma.

Herr talman! Propositionens huvudtanke om att lätta på trycket när det gäller den stora belastningen vid domstolarna kan synas legitim. Det föreslås rationaliseringar och förenklingar. Utskottet accepterar propositionens förslag men säger att rättssäkerheten måste upprätthållas och att andra menliga följder inte får uppkomma. I en motion har några ledamöter från folkpartiet och centern ifrågasatt om det utskottet betecknar som ”andra menliga följder” ändå inte skulle bli följden om gränsen för antalet dagsböter vid strafföreläggande höjdes till 100. Den gränsen innebär att fängelsestraffet tangeras, och det gäller en rad brott som i det allmänna rättsmedvetandet uppfattas som allvarliga. Straffskalan för brotten är ju anpassade så att också frihetsstraff kan komma i fråga, och särskilt rattonykterhet har ansetts vara ett brott där detta kan bli aktuellt. Att som förare i trafiken uppträda onykter har i det allmänna medvetandet kommit att framstå som ett särskilt svårt brott. Bakom en sådan uppfattning står ett intensivt opinionsarbete av organisationer och föreningar men också av politiska partier och myndigheter. Jag tror att det råder stor enighet om att en sträng straffskala inskärper kravet på helnykterhet i trafiken. Regeringens förslag innebär att ungefär nio av tio rattonyktra kan sona brottet med ett enkelt strafföreläggande. Även om detta rent juridiskt kan ses som oantastligt, kommer det bland allmänheten att uppfattas som att statsmakten ser mindre allvarligt på trafiknykterhetsbrotten. Och om vi är överens om att en sträng lagstiftning verkar befrämjande på nykterheten i trafiken, så borde vi vara utomordentligt försiktiga innan vi vidtar sådana förändringar. Jag kan som en enkel jämförelse nämna att vi i Sverige bedömer att omkring 20 20 av dödsolyckorna i trafiken är alkoholbetingade. I andra länder, där man har en slappare lagstiftning, har man en betydligt högre andel dödsolyckor på grund av körning i onyktert tillstånd. I USA uppskattas t.ex. varannan dödsolycka i trafiken ha med alkoholförtäring att göra. Detta innebär att det relativt sett händer dubbelt så många olyckor i USA änit.ex. Sverige. Härvidlag finns alltså alkoholen med i bilden vid de svårare olyckorna, och det föreligger ett direkt samband. Både trafiksäkerhetsverket och VTI har gjort liknande iakttagelser. Det kan tyckas att jag lägger för stor vikt vid just trafiknykterhetsbrotten, men det är naturligtvis inte bara en slump. Ser vi tillbaka på tidigare handläggning, visar det sig också att den förra socialdemokratiska regeringen i en proposition våren 1976 diskuterade den här frågan. Den dåvarande departementschefen var beredd att acceptera en utvidgning av strafföreläg påpekade emellertid att det utvidgade tillämpningsområdet av olika skäl var mindre väl ägnat för summarisk handläggning och då avsåg han just rattonykterheten. Han betonade särskilt att rattonykterhet i de flesta fall måste anses ”alltför allvarligt för att strafföreläggande borde användas”. Regeringens ståndpunkt den gången var att rattonykterhet kunde beivras genom ett strafföreläggande endast i extremt lindriga fall. Det som vi motionärer upplever som alarmerande är att både regering och utskott gör rent bord med ett sådant synsätt. Enligt regeringsförslaget av år 1976 ansågs brottet alltför allvarligt, men den nuvarande regeringen tycker att 90 26 av denna typ av brott kan komma i fråga för en förenklad handläggning. Som jag tidigare har framhållit kommer detta att uppfattas så, att man nu ser mindre strängt på detta mycket allvarliga brott. Låt mig, herr talman, säga att regeringsförslaget och utskottsmajoritetens synsätt framstår — låt vara att detta är en lekmannamässig iakttagelse — som en paradox, ja rent av som en logisk kollision. Ett exempel. Lagstiftningen har skärpts när det gäller ekonomiska brott och miljöbrott, därför att dessa anses vara mycket allvarliga. Jag delar denna uppfattning. Men är det inte märkligt att man vid brott som medför stora risker för människoliv hänvisar till behovet av rationalisering och inbesparing av rättegångskostnader. All tillgänglig offentlig och internationell statistik visar ju att riskerna för att människoliv skall skördas ökar, om brottspåföljden är lindrig. Den andra funderingen som man kan ha är att vid brott som prövas av domstol skall de personliga förhållandena vara vägledande för domslutet. Man skall alltså pröva det individuella fallet. Här har vi på trafikonykterhetens område gränsfall, som innebär att ett strafföreläggande enligt propositionen betyder att man nästan kommer i höjd med och i något fall också tangerar den gräns då fängelsestraff blir tillämpligt. I dessa fall kommer det inte att äga rum någon särskild prövning av personliga förhållanden. En annan fråga är hur vi klarar harmoniseringen med lagstiftningen i grannländerna. Vårt närmaste grannland Norge har redan i dag en mycket sträng påföljd när det gäller trafikonykterhetsbrott. Herr talman! Vi motionärer vill inte att samhällets påföljd skall ses som en repressalie för de brott som har skett. Vårt grundläggande men ändå mycket klara ställningstagande för att inte höja gränsen för strafföreläggande är att vi är övertygade om att en sådan förändring skulle bli både olycklig och i vissa fall inkonsekvent. Vad värre är: Den skulle uppfattas som en mera tolerant, eller rättare sagt som en mera slapp, syn på denna typ av trafikbrott med i förlängningen en sämre trafiksäkerhet. Jag beklagar att utskottets talesman Eric Jönsson inte hade något annat att säga i sitt inlägg än att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt på grund av rationaliseringar. Han trodde på större effektivitet och menade att rättssäkerheten skulle kunna klaras. Men han hade inte ett ord att säga om hur det skulle bli på just trafiksäkerhetsområdet. Även om reservanterna inte har fäst lika stor vikt vid just trafiksäkerhetsbrotten som vi som står bakom motion 62 har gjort, förs det i reservationen ett principiellt resonemang som innebär att också den problematik som jag har berört täcks in av den slutsats som reservanterna drar. Därför vill jag, Nr 49

ning av strafföre Herr talman! I utskottets betänkande framhålls att rättskipningen skulle läggande må väl av att domstolarna befrias från ett antal rutinmål och i gengäld får möjlighet att ägna insatser åt andra uppgifter, exempelvis mål om grövre brottslighet. Detta gäller särskilt den ekonomiska och organiserade brottsligheten inkl. narkotikabrotten och den grövre våldsbrottsligheten. Om vi menar allvar med att beivrandet av denna brottslighet skall prioriteras, ges företräde, måste särskilda åtgärder vidtas för att uppfylla denna strävan. En vidgad användning av strafföreläggandeinstitutet är bara en av de lagstiftningsåtgärder som är erforderliga. Den starkt tilltagande brottsutvecklingen under det senaste decenniet har lett till en ökande belastning på hela rättsväsendet. Behovet av förenklingar i rättsproceduren är därför mycket större nu än tidigare. Björn Körlof och övriga reservanter säger att det i propositionen inte anges vilka brott som skulle komma att omfattas av reformen. Vi bedömer det som olämpligt att utan en närmare utredning ta undan från domstolsprövning, som de säger, en sannolikt mycket stor grupp brott av inbördes olikartad beskaffenhet och svårighetsgrad. Då det gäller arten av brott som kan bli föremål för strafföreläggande görs i propositionen ingen ändring i nuvarande lagstiftning. Strafföreläggande får utfärdas beträffande brott för vilket ej är stadgat svårare straff än böter, dock ej normerade böter, och beträffande brott för vilket stadgas dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Det möter inte några svårigheter att med ledning av de strafflatituder som är angivna för varje brott i brottsbalken eller i annan lagstiftning fastställa vilka brott, eller rättare sagt vilka typer av brott, som avses. Straffsatser av detta slag gäller genomgående för brott av ringa eller mindre beskaffenhet. Att strafföreläggande skall få användas för brott som förskyller högst 100 dagsböter i stället för 60 dagsböter innebär inte att nya brottskategorier kan bli föremål för strafföreläggande. Det innebär endast att brott inom samma brottskategori men med något strängare straff omfattas av lagförslaget. Med förslaget syftar man inte heller till att åstadkomma vare sig en strängare eller mildare strafftillämpning på området. Reservanterna gör även invändningar från rättssäkerhetssynpunkt mot en vidgad användning av strafföreläggandeinstitutet. Det är då väsentligt att framhålla att strafföreläggande endast skall få användas i klara fall, där ett entydigt erkännande föreligger. Strafföreläggande får inte förekomma då det finns ett målsägandeanspråk eller då komplikationer kan uppstå på grund av reglerna om sammanträffande av brott i 34 kap. brottsbalken. Med anledning av lagrådets yttrande framhåller departementschefen det angelägna i att åklagaren har uppmärksamheten riktad på dessa frågor. Utskottet gör i detta sammanhang ett tillägg av betydelse. Utskottet framhåller att det vid 89 övervägandena av om strafföreläggande bör användas i ett enskilt fall ankommer på åklagaren att se till att strafföreläggande inte används i exempelvis sådana situationer då det ter sig sannolikt att det brott som föreligger till bedömande skulle förklaras omfattat av en tidigare ådömd påföljd. Det rör sig med andra ord om fall där det nya brottet inte skall leda till någon särskild påföljd i form av böter. Den tidigare ådömda påföljden, exempelvis fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn, gäller alltså också det nya brottet. En åklagare skall alltid vara objektiv i sina ställningstaganden, självfallet också när det gäller att ta ställning till om ett strafföreläggande skall utfärdas. Han skall inte bara företräda allmänna synpunkter utan också beakta målsägandens och den misstänktes intressen. I propositionen beräknas att mer än 90 96 av erkända fall av rattonykterhet och så gott som samtliga erkända olovliga körningar kommer att falla under ett på detta sätt utvidgat område för strafföreläggande. Detta betyder ett snabbare förfarande men därmed också snabbare straffreaktioner, vilket sannolikt får en större brottsavhållande effekt än ett i tiden utdraget domstolsförfarande med i stort sett samma utgång i fråga om brottspåföljd som genom strafföreläggandet. Det är slutligen angeläget att framhålla att var och en som får ett strafföreläggande alltid har rätt att bestrida det och därmed få en domstolsprövning. Det finns också anledning att erinra om den misstänktes rätt till juridisk rådgivning enligt rättshjälpslagen.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
Herr talman! Hans Göran Franck säger att detta leder till ett snabbare förfarande och en snabbare reaktion, och underförstått är alltså detta bra ur allmänpreventiv synpunkt. Jag kan vara beredd att hålla med honom på den punkten. Men det finns också nackdelar ur allmänpreventiv synpunkt, och en nackdel är att det leder till ökad anonymitet. Det blir inget domstolsförfarande, utan den enskilde har möjlighet att mycket snabbt komma undan genom att godta ett strafföreläggande. I detta ligger någonting som inte är bra ur allmänpreventiv synpunkt. Men jag håller alltså i och för sig med om att det finns en viss allmänpreventiv vits med det här förslaget. Vidare säger Hans Göran Franck att det inte är några svårigheter när det gäller att fastställa vilka brott som, om förslaget går igenom, kommer att falla innanför den här ramen. Men då måste man gå igenom hela brottsbalken och hela specialstraffrätten och se på detta. Vi vet inte — om jag nu skall uttrycka mig så — vilka gärningstyper som kommer att falla innanför denna ram. Vi har inte fått något annat underlag än just rattonykterhet och olovlig körning. I Övrigt vet vi ingenting. Det är också detta som är obehagligt — att genomföra en så pass radikal reform som det ändå innebär att höja strafföreläggande gränsen utan att veta vilken typ av gärningar som kommer att falla inom Nr 49 ramen. Tisdagen den Slutligen en sista synpunkt. Åklagarna skall naturligtvis också se till den 14 december 1982 misstänktes intressen. Javisst. Vi har en bra åklagarkår i landet, och jag har inte alls någon anledning att misstro åklagarna på den här punkten. Men nog Vidgad använd måste väl Hans Göran Franck hålla med om att det inte är samma ning av strafföre rättssäkerhet hos åklagarinstitutionen i det här hänseendet som det är om läggande man får ärendet inför domstol, med tvåpartsförhållande och allt som har att göra med det.
Herr talman! Det är alltid nödvändigt, när man väger olika intressen mot varandra, att göra prioriteringar. Och den prioritering som är nödvändig, med hänsyn till brottsutvecklingen och den rådande stora belastningen på hela rättsapparaten, är den som gjorts i förslaget. När det gäller rättssäkerhetssynpunkterna är det möjligt att här göra invändning om risken för att den misstänkte för att undgå inställelse inför domstol godtar ett strafföreläggande som han kanske inte skulle ha gjort. På den punkten kan jag tillmötesgå Björn Körlof i någon mån. Men detta måste avhjälpas på annat sätt än att man inte skall genomföra en reform av det slag som det här gäller och som har så stora fördelar. Jag har pekat på åklagarens skyldigheter samt på de möjligheter till rättshjälp som finns. Jag hoppas att informationen därom skall förbättras. Jag menar också att en ökad rättshjälp på detta område kan vara den bästa rättssäkerhetsgarantin.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Elver Jonssons inlägg när det gällde utskottets syn på frågor kring rattonykterhet. Men först, herr talman, vill jag yrka bifall till majoritetens hemställan i utskottsbetänkandet — och också ta upp några allmänna synpunkter. Det är alldeles självklart att majoriteten av utskottet ser med samma allvar på olika typer av brott som reservanterna. Därom tror jag inte heller att det råder någon tveksamhet efter den debatt som här har förevarit. Men det är också alldeles klart att vi måste ta itu med de problem som finns när det gäller att kunna beivra det ökande antalet brott och att vi med stor kraft måste ta itu med de grova brotten. Det är en viktig del av allmänpreventionen, och det är även mycket viktigt när det gäller allmänhetens tilltro till vårt rättssystem. När det gäller frågan om synen på rattonykterhet, som skulle kunna anses ha förändrats med hänsyn till utökningen av möjligheterna till strafföreläggande, är det lika självklart att vi ser med samma allvar på rattonykterhet som vi har gjort tidigare. Jag vill påstå att det sätt som vi nu kan agera på, om detta förslag blir riksdagens beslut, kommer att också öka möjligheten att snabbt beivra den här typen av brott. Det är kanske värre på det här området öl än på många andra om det blir lång tidsutdräkt innan man får en dom fastställd. Jag vill också peka på att när det gäller rattonykterhet är det andra delar av vårt rättsmaskineri, en annan typ av lagföring, som spelar minst lika stor roll som böterna. Detta framhåller ju även utskottet. Jag tänker på olika slag av polisingripande, på förundersökning och andra tvångsmedel, som ju kvarstår oförändrade. Vad som kanske är det allra viktigaste för den som blir fasttagen för rattonykterhet är förlusten av körkortet. Var och en vet att detta upplevs som mycket allvarligt för den enskilde och har en allmänpreventiv effekt av stort värde. Till sist, herr talman, vill jag säga att vi även från utskottsmajoritetens sida — och jag talar då naturligtvis för centerpartiet — noggrant kommer att följa utvecklingen på trafiksäkerhetens område när det här beslutet har satts i kraft. Vi kommer att fortsätta att driva en kraftfull opinionsbildande verksamhet för att få människor att förstå att man inte sätter sig bakom ratten med alkohol i kroppen. Det är ju så vi skall gå till väga — att öka människors medvetenhet om att de själva skall ta sitt ansvar. I detta avseende är icke en ökning av möjligheterna till strafföreläggande något negativt, såsom vi bedömer det i dag. Men självfallet kommer vi också att följa utvecklingen noggrant för att kunna slå vakt om säkerheten på våra vägar. Det är betydelsefullt både för föraren och för alla de människor i övrigt som färdas på våra vägar.

Herr talman! Det vore mig fjärran — och dessutom högst förmätet av mig — att mena att utskottsmajoriteten skulle se mindre allvarligt på det som händer på våra vägar och att utskottsmajoriteten skulle hysa mindre oro för de trafikoffer som skördas på grund av att det förekommer bilkörning i samband med alkoholförtäring. Men kvar står att 90 26 av de fall som i dag har hanterats på annat sätt kommer att enbart ges ett strafföreläggande. Jag sade i mitt inlägg att det kommer att uppfattas som att samhället ser mindre allvarligt på trafiknykterhetsbrotten. Eftersom man i andra inlägg från utskottets sida, utöver Karin Söders, har talat om att det gäller att prioritera det som man anser som allvarligt och ”prioritera bort” det som inte är lika allvarligt, kan jag inte tolka det på annat sätt än att just dessa brott, som tidigare har prövats i domstol, inte längre skall betraktas med samma allvar. Här gäller det att spara pengar och få en mindre arbetsbörda. Det är något av en huvudtes i utskottets argumentering. Visste vi, herr talman, att det gick lika bra med den föreslagna ordningen är det klart att jag skulle vara beredd att följa utskottsmajoritetens förslag. Men utan att veta effekterna, utan den analys och det underlag som vore rimligt, lägger man om metoderna. Samstämmigheten om att man skall se allvarligt på trafikonykterhet är total i kammaren. Men vi är inte överens om hur vi skall begränsa antalet trafiknykterhetsbrott. Fortfarande är det alldeles för många olycksfall i trafiken som har samband med alkohol. Jag tycker att utskottet här, genom Nr 49 att främst se förslaget som en besparing och en rationalisering, har förenklat — Tisdagen den
Vidgad använd Herr talman! Jag vill verkligen lägga till rätta den uppfattning som Elver ning av strafföre Jonsson har om vad utskottsmajoriteten tycker i detta avseende. Han menar läggande att vi skulle göra en ny prioritering av allvaret i olika brott. Det är inte det som det här är fråga om. Prioriteringen gäller vilka brott som kan hanteras med ett enklare förfarande för att resurser skall kunna tas i anspråk för ett snabbare beivrande av de ännu allvarligare brotten. Det är där som prioriteringen sker. Det är således inte fråga om någon ”nedprioritering” av allvaret när det t.ex. gäller rattonykterhet. Allmänhetens uppfattning av riksdagens syn på rattonykterhet är naturligtvis beroende av det opinionsbildande arbete som vi riksdagsledamöter bedriver. Jag vill för mitt partis vidkommande säga att vi, efter dagens riksdagsbeslut, ser med lika stort allvar på rattonykterhet som vi tidigare gjorde. Det kommer vi också att hävda inför allmänheten. Och jag vill hänvisa till det som jag tidigare sade om andra delar av den lagföring som en person kan utsättas för när det gäller brottet rattonykterhet. Därutöver kommer vi att fortsätta det opinionsbildande arbetet för nykterhet bakom ratten, till befrämjande av tryggheten för både föraren och övriga människor.
Herr talman! Det finns alltså inte någon skillnad i vår syn på hur allvarlig rattonykterhet är. Min invändning har varit att utskottet, f.ö. även regeringen i propositionen, har gjort det enkelt för sig. Utan att veta om den nu föreslagna ordningen kommer att uppfattas som en lika sträng påföljd vill man göra denna förändring. Jag sade också att utskottstalesmännens uttalanden om vad man skall prioritera och vad man skall hålla tillbaka i domstolsarbetet ändå kunde ge upphov till misstanken att man inte längre ser lika allvarligt på rattonykterhet. Klart är i alla fall — det har ingen bestritt i debatten — att regeringen och utskottsmajoriteten ser annorlunda på denna fråga än vad regeringen gjorde våren 1976. Det framgår också av utskottsbetänkandet. Den föreslagna förändringen, som innebär att 90 26 av dessa brottslingar endast får strafföreläggande, är som jag ser det en eftergift, till förmån för vissa besparingar och förenklingar. På den punkten är det alldeles klart att så kommer att bli fallet. Priset, herr talman, för denna ”förenkling” och ”besparing” kommer erfarenhetsmässigt att bli högt. Förändringen kommer att kosta pengar och tyvärr kanske också människoliv.
Herr talman! Jag hoppas att det, efter denna debatt, står helt klart att det inte har inträtt någon förändring när det gäller riksdagens syn på allvaret i 93 brottet rattonykterhet. Det är självfallet ett mycket allvarligt brott. Vi har alla ett ansvar att följa upp vad som händer och att, som jag tidigare har sagt, bedriva ett opinionsbildande arbete för nykterhet bakom ratten. Det arbetet pågår intensivt. Eftersom samarbetet mellan de nordiska länderna har åberopats här tidigare, vill jag påpeka att vi skall ha ett trafiksäkerhetsår tillsammans med övriga nordiska länder. Där kommer naturligtvis sådana här frågor också att haen hög prioritet. Låt oss jobba vidare på den vägen och enas om att vi skall ha en så säker trafik på vägarna som det någonsin går.

Herr talman! I betänkande nr 15 från lagutskottet, som vi nu behandlar, föreslås att riksdagen fattar beslut om ändringar i atomansvarighetslagen. Betänkandet grundar sig på regeringens proposition 1981/82:163. Till utskottsbetänkandet har jag fogat en reservation, som bygger på vpk:s partimotion 1981/82:2460. Reservationen skiljer sig endast litet från utskottets förslag. Skillnaden ligger i att jag vill att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet utgår ifrån skall ske. Jag har också velat markera att de verkliga kostnaderna bakom kärnkraften, som i fråga om ansvarigheten är potentionellt väldigt stora, skall komma till uttryck i priset på den elkraft som kommer från kärnkraftverken. Jag vill först ge några allmänna synpunkter kring ansvarigheten bakom kärnkraften. Det moderna industrisamhällets tillkomst och fortsatta utveckling hänger nära samman med utvecklingen av tekniken. Tekniken har alltid haft en dubbel karaktär. Å ena sidan har den tekniska utvecklingen bidragit till en väldig ökning av den mänskliga produktiviteten och därmed möjligheterna till välfärd. Å andra sidan har teknikens utveckling inneburit ökad miljöförstöring och en väldig ökning av skadorna vid militära konflikter. Det finns sålunda problem med teknikanvändningen, också när det gäller fredliga tillämpningar. I vissa fall har nya tekniker fört med sig sådana olägenheter eller hotande faror att deras användning direkt ifrågasatts i samhällsdebatten. Exempel på sådan teknikanvändning är kärnkraften och flygtransporter med överljudsfart. I dessa fall rör sig debatten om att väga risker och olägenheter mot den nytta man kan få ut. Det är ju om riskerna och om hur man ekonomiskt skall kunna gottgöra de skadelidande, de som drabbas när dessa risker utlöses i verkliga skador, som det nu aktuella betänkandet från lagutskottet handlar. 1970-talets strid om kärnkraftens vara eller inte vara i Sverige, som ju utmynnade i folkomröstningen i mars 1980, är det väl överflödigt att nu referera. Den är fortfarande i så färskt minne att alla vet vad den handlade om. Jag vill bara framhålla som min mening att resultatet av denna folkomröstning måste respekteras, trots att frågeställningarna i omröstningen kom att bli bortblandade genom framförande av tre alternativ. Jag anser —i likhet med energiministern Birgitta Dahl—att utgångspunkten för landets energipolitik alltjämt skall vara att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. Men vi får vara beredda på att starka krafter redan nu är i gång för att rucka på denna inriktning. Kärnkraftverkens ägare talar om en 40-årig livslängd hos reaktorerna, och man försöker introducera kärnvärmereaktorer i Sverige trots att riksdagen uttalat sig för att vi inte skall ha sådana i landet. Med hänsyn till den långsiktighet som ligger i alla energipolitiska beslut är det viktigt att de beslut som grundar sig på utslaget i folkomröstningen ligger fast. Jag går med detta över till att kommentera de försäkringsmässiga frågor kring kärnkraften som utskottsbetänkandet handlar om. Man kan säga att det finns två typer av risker. Den ena typen leder till olyckor av begränsad räckvidd och förekommer så ofta att det går att förutsäga frekvensen med statistiska metoder. Då går det också att beräkna försäkringspremier som via försäkring jämnar ut kostnaden för dessa skador mellan de skadelidande och de icke skadelidande risktagarna. Den andra typen av risker avser skador som är av sådan dimension och förekommer så sällan att de på grund av denna sin karaktär inte är försäkringsbara. Exempel på denna senare typ är krigsskador, naturkatastrofer och följder av konflikter i samhället. Påverkan från sådana händelser friskrivs vanligen i försäkringsavtal under termen ”force majeure” , som fritt kan översättas med ”övermäktiga omständigheter”. Nr 49 Den nu aktuella atomansvarigheten gränsar klart till den senare typen av Tisdagen den risker. Vad som klart går att försäkra är själva anläggningarna för generering 14 december 1982 av elkraft. Men även här kan ersättningskraven bli stora. Det visar kostnadsbilden efter olyckan i TMI 2 i USA. Den olyckan inträffade ju den ansvarighetslagen Sakskadan kommer att dra en kostnad på över 1 000 miljoner dollar, räknar man med. Någon människa kom inte direkt till skada, men för indirekta ekonomiska skador har ändå utdömts ett belopp på 20 miljoner dollar och 5 miljoner dollar till en fond för forskning och vissa medicinska aktiviteter rörande skadan. Försäkringsbeloppet, som är 300 miljoner dollar, förslår sålunda inte långt. Mot den här bakgrunden framstår det som ytterst angeläget med den revision av den svenska atomansvarighetslagen som vi snart skall besluta om. Under uppbyggnadsskedets första fas ansågs det angeläget att den svenska kärnkraften inte skulle belastas med för höga försäkringskostnader. De belopp som fastställdes i den atomansvarighetslag som vi nu skall ändra i var därför låga, och staten tog på sig en avgörande del av det ansvar som kunde tänkas uppkomma vid en kärnkraftsolycka. Genom det nu föreliggande förslaget ändras denna inriktning. Det försäkrade ägaransvaret höjs från nuvarande 50 milj.kr. till 500 milj.kr. per olycka. Det är en tiofaldig ökning i löpande penningvärde. Det är samma tiofaldiga ökning som kostnaden för kärnkraftsutbyggnaden per kilowatt utbyggd eleffekt undergått under de senaste 10-15 åren, nämligen en kostnadsstegring från 1 000 till 10 000 kr./kW utbyggd effekt. Med försäkringsbeloppet 500 milj.kr. per olycka anser utskottet att man närmar sig taket för vad som kan uppbådas i försäkringskapacitet inom Sverige. Ovanpå det försäkrade ansvaret kommer två steg med statsansvar, av vilka det senare steget säkras genom gemensamma insatser från konventionsstaterna. Den maximala ersättningen per olycka blir efter de nu föreslagna höjningarna 2400 milj.kr. i nuvarande penningvärde och växlingskurs. Det innebär en ökning i förhållande till vad som nu gäller med 1440 milj.kr. Ovanpå detta föreslås nu att den svenska staten skall garantera ett fjärde ersättningssteg på 600 milj.kr., så att den totala statsgarantin kommer att uppgå till 3 miljarder per olycka. Skulle detta ändå inte förslå, anges det att riksdagen genom en särskild lag i ett femte steg kan fylla på med medel upp till full ersättning. Dessa uppräkningar är givetvis angelägna, och jag har inget att erinra däremot. Det har inte heller utskottet, som tillstyrker bifall till propositionen. Utskottet påpekar emellertid i sin skrivning att värdet av statsgarantin snabbt kan ändras genom exempelvis en devalvering. När propositionen beslutades innebar förslagen en höjning av statsgarantin med 50 96. Men när vi nu går att godkänna förslaget här i kammaren, innebär det endast en höjning med 25 20. Utskottet förutsätter här att regeringen följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med förslag till höjning av belopps gränsen så snart detta visar sig erforderligt. Jag delar här givetvis utskottets uppfattning. Slutligen: Som jag redan inledningsvis anförde skiljer sig inte reservationen särskilt mycket från utskottets skrivning. Vad vi velat markera genom reservationen är att ägaransvaret undan för undan måste ökas, så att inte staten lyfter av ansvarskostnader som rätteligen borde belasta kärnkraftsindustrin. Ansvarskostnaden bör komma till uttryck i priset på elkraften. Det borde f. ö. kunna övervägas om inte kärnkraftsindustrin bör åläggas en särskild avgift till staten för det mycket stora ansvarsåtagande som staten fullgör. I USA har man ju byggt steg 2 i ansvarigheten på en uttaxering av 5 miljoner dollar per reaktor med en effekt om minst 100 MW, när ansvarssumman i underliggande steg överstiger 160 miljoner dollar. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till min reservation som är fogad vid lagutskottets betänkande 1982/83:15.
Fru talman! Per Israelsson har som reservant gjort det ganska lätt för mig. Han har redovisat innehållet inte bara i reservationen utan också i majoritetsskrivningen, så jag har ingen anledning att närmare beröra de olika förslag som vi nu skall ta ställning till. Jag skall inte heller beröra Per Israelssons reflexion, huruvida man i framtiden kommer att respektera utfallet av folkomröstningen om kärnkraften. Det råder inget tvivel om att avsevärda förstärkningar föreslås både när det gäller innehavaransvaret och när det gäller ersättningar i övrigt enligt den s.k. Pariskonventionen om atomansvarighet. Genom den konstruktion av ansvarsfördelningen i fyra steg och genom de väsentliga höjningar av ansvarighetsbeloppen som anges i lagförslaget förstärks skyddet avsevärt för eventuellt skadelidande. Ytterst kan man, som Per Israelsson var inne på, införa ett femte steg — dvs. att riksdagen går in och genom en särskild lag ytterligare förstärker ersättningsbeloppet. Utskottet konstaterar dessa förstärkningar med tillfredsställelse och finner det angeläget att de nya reglerna nu antas. Så långt är vi ju eniga, och det var intressant att Per Israelsson inledningsvis också underströk att vi i stort sett är eniga kring förslaget. Vpk menar dock att ägaransvaret enligt förslaget fortfarande är för litet, trots den höjning som föreslås från 50 miljoner till 500 miljoner per olycka. Hur långt man skall gå när det gäller ägaransvaret är naturligtvis någonting som man kan bedöma på olika sätt. Vi har från utskottsmajoritetens sida emellertid gjort den bedömningen att 500 miljoner är det belopp som det nu torde vara möjligt att täcka in genom försäkring. Det är f. ö. intressant att utskottets centerledamöter, som ju i princip ansluter sig till att kärnkraftsindustrin skall stå för hela skadeståndsansvaret, ändå i sitt särskilda yttrande som är fogat till betänkandet accepterar gränsen på 500 miljoner. De finner nämligen att det föreslagna förhållandet mellan ägaransvar och statsansvar är väl avvägt. En begränsning av ägaransvaret är också i linje med Pariskonventionen. I reservationen från vpk står det att förslaget är en etapp på vägen. Det tror jag, fru talman, att vi kan vara eniga om. Utskottet säger också att regeringen noga bör följa utvecklingen, vilket är helt naturligt med hänsyn till den urholkning som devalveringen m.m. medför när det gäller de internationella skadeståndsbeloppen.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

Fru talman! Per-Olof Strindberg och jag är i sak inte så oense. Den största åsiktsskillnaden ligger faktiskt i ett tillkännagivande, vilket jag redan har anfört. Jag skall bara göra några ytterligare kommentarer. Vi har ett kärnkraftverk — ett verk med två reaktorer — som ligger mycket illa till om det skulle bli en skada. Vi får hoppas att det inte händer. Men om det ändå skulle hända en olycka så är det Barsebäcksverket som ligger mest illa till. Skulle det ha placerats i dag tror jag inte det hade legat där det ligger. Vi har från dansk sida också fått erinringar om att det ligger där det ligger och om de potentiella risker som detta kan innebära för Danmark och dess största stad Köpenhamn. Detta innebär ju också att ansvaret för skador skulle bli enormt stort om det skulle hända någonting just där. Det skulle kunna bli stort gentemot ett annat land. Därför har vi framhållit och framhåller fortfarande att ett av de allra första kärnkraftverken som bör avvecklas, och som borde avvecklas så snart som möjligt, är just Barsebäck på grund av sitt geografiska läge. Om det ändå skall drivas har vi hävdat att man borde minska möjligheterna för att det blir omfattande skador genom att anlägga en filteranläggning i anslutning till Barsebäcksverket. Detta borde kunna minska skadornas omfattning och därmed också det ansvar som både försäkringsbolag och staten skulle få ta på sig om det verkligen hände någonting.
Fru talman! Jag tror att det ligger utanför lagutskottets kompetens att nu gå in i någon diskussion om de olika åtgärder som skall vidtas för att öka säkerheten i Barsebäck. Däremot menar vi från utskottsmajoritetens sida att de avsevärda förstärkningar som ändringarna i atomansvarighetslagen medför skall kunna täcka de risker vi bedömer kan föreligga.